Eva-Lena Jansson har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder för att ge utrymme för de fem kommunerna i Örebro län på stödområdeskartan även under programperioden 2014-2020. Frågan är ställd mot bakgrund av att Europeiska kommissionen reviderat sina riktlinjer för regionalstöd. Dessa anger i sin tur kriterier för vilka stödområden som får pekas ut i medlemsstaterna samt under vilka förutsättningar statligt stöd till företag får beviljas inom området. Det beslut kommissionen har fattat innebär att tilldelningen för svensk del baseras på gleshetskriteriet, det vill säga län med mindre än 12 1⁄2 invånare per kvadratkilometer. Det innebär att de fem nordligaste länen utgör grunden för kommissionens godkännande av stödområde i Sverige den kommande perioden. Det finns även möjlighet att föra in andra delar av landet i stödområdet, men det måste i så fall röra sig om ett geografiskt samlat område som inte har mer än 12 1⁄2 invånare per kvadratkilometer. Dessutom får invånarandelen i stödområdet inte överstiga 12,26 procent av Sveriges befolkning, vilket är en relativt stor neddragning i förhållande till dagens nivå, 15,3 procent. Det svenska förslaget till regionalstödskarta täcker 1 171 304 invånare, vilket är 248 invånare mindre än vad vi får ha enligt kommissionen. Utifrån de givna förutsättningarna har regeringen gjort en samlad bedömning där utgångspunkten har varit att ta in områden som samlat uppfyller kraven på gleshet och långa avstånd. Det har inneburit att kommuner i Örebro län inte kommer att kunna ingå i stödområdet 2014-2020. Riktlinjerna för stödkartan är inte möjliga att förhandla om, och kommissionen har beslutanderätt i frågan. Jag vill dock påpeka att regeringen vid samtliga möjliga tillfällen, såväl muntligt som skriftligt, framfört till kommissionen våra krav på större flexibilitet, motsvarande dagens karta. Avslutningsvis pågår för närvarande en stor översyn av hela statsstödssystemet inom EU där inte bara riktlinjerna för regionalstöd förändras.

Herr talman! Jag ska börja med att tacka för svaret på min interpellation. Det här är en fråga som engagerar medborgare och kommunpolitiker i mitt hemlän. EU-kommissionen ändrade inför programperioden 2014-2020 kriterierna för det svenska regionala investeringsstödet. Regeringen har därefter utarbetat förslag som ändrar regionalstödskartan. Som jag beskriver i min interpellation krymps stödområdeskartan i Sverige med en femtedel om förslaget genomförs. Bland annat kommer kommunerna Ljusnarsberg, Hällefors, Karlskoga, Degerfors och Laxå i Örebro län att exkluderas. Det finns nu en oro för vad denna förändring kommer att innebära för redan hårt utsatta kommuner vars näringsliv domineras av exportberoende verkstadsindustri som drabbats hårt av de senaste årens finansiella kris. Bland annat försökte en av de stora industrierna söka de så kallade nödlånen, vilka man nästan fick beteckna som sms-lån, men som det aldrig gick att få ut några pengar från. De lånen var någonting som förra näringsministern var med och tillskapade. Om nu de här kommunernas företag fråntas möjligheten att ta del av regionalt investeringsstöd kommer det att få allvarliga konsekvenser. Det fortsatta utvecklingsarbetet försvåras. Större företagsinvesteringar, framför allt vad gäller fastigheter, kommer att i det närmaste omöjliggöras i denna del av landet, eftersom bankerna inte går in i sådana projekt med mindre än att någon annan aktör delar finansieringen. Om man till exempel ska bygga en industrifastighet finns det inte möjlighet att låna pengar, då fastighetsvärdet på de här orterna understiger byggkostnaden. Utan regionalt investeringsstöd är det svårt att se vilken aktör som skulle ha valt att göra det. Därför har jag ställt frågan till näringsministern om regeringen avser att vidta åtgärder för att ge utrymme för de här kommunerna. Om jag förstått svaret rätt är det nej. Näringsministern påpekar i svaret att man från regeringen muntligt och skriftligt framfört krav på större flexibilitet till kommissionen. Jag har läst ett svar som regeringen skickade in den 28 juni, men när det gäller synpunkter på regionalt investeringsstöd står det ingenting om några invändningar om kartan. Jag skulle gärna vilja ta del av de skriftliga synpunkter regeringen skickat in. De muntliga förstår jag att jag får lita på. I sitt svar säger också näringsministern: "Vi ser nu över möjligheterna att skapa ännu bättre förutsättningar för . de regionala företagsstöden." Men den översynen löser inte frågan nu. Det man i dag har möjlighet att göra är att söka pengar från Länsstyrelsen i Örebro län, och de pengarna är slut i april. Möjligheten att få det här stödet finns inte. Vart anser näringsministern att de här kommunerna och företagen ska vända sig? Var ska man kunna få det här stödet, som man tidigare har kunnat söka? Var ska man ha möjlighet att få hjälp med finansiellt stöd? Bankerna kommer inte att låna ut pengar med mindre än att det finns någon annan som kan gå in. Tänker sig näringsministern att det är de enskilda kommunerna som ska stå för risken? På vilka grunder har kartritningen skett? I dag finns det kommuner som är stora tillväxtkommuner men ändå har fått starka investeringsstöd och finns med på regeringens karta. Det vore intressant att få reda på vilka kriterier som egentligen har gällt i den här frågan.
Herr talman! Förslaget till nytt stödområde grundar sig på ett antal kriterier som jag tog upp i interpellationssvaret. Bland annat ska området ha mindre än 12 1⁄2 invånare per kvadratkilometer, ingå i stödområdet i nuvarande programperiod, alltså fram till 2014, och som helhet bedömas ha permanenta nackdelar, såsom avfolkning eller långa avstånd till större marknader. Som jag redogjorde för i interpellationssvaret har vi lagt ned mycket möda och tid på att se hur ett stödområde ska utformas för att uppfylla kommissionens krav. Det är kommissionen som har beslutanderätt i den här frågan. Utgångspunkten för kommissionens godkännande av stödområde kommer framöver att vara just glest befolkade områden. Det är på den bogen regeringen och Sverige har tilldelats medel och möjligheter att jobba med stödfunktionerna. Tidigare fanns det en möjlighet att ta med områden baserat på andra kriterier, som arbetslöshet, bruttoregionalprodukt eller sysselsättningsutveckling. Det finns det inte i dag. Kommissionen ställer tydliga krav. För gleshetskriteriet är det mindre än 12 1⁄2 invånare per kvadratkilometer som gäller. Det har för svensk del när vi har tittat på kartan resulterat i att det är de fem nordligaste länen som kommer att vara grunden för kommissionens godkännande av stödområde.

Herr talman! Jag kan meddela näringsministern att regionförbundets styrelse - som har företrädare för alla partier, men jag tror inte riktigt att alla partier var med på beslutet - har antagit en skrivelse där man påpekar de svårigheter som nu uppstår. Den kritiken har man också skickat över till Näringsdepartementet. Jag konstaterar också att de som är näringslivschefer eller liknande beskriver en situation som de är väldigt allvarligt bekymrade över. Problemet med riskkapital är betydande, och det är svårt att kunna få stödet. Det är därför jag ställer frågan. När jag läser de synpunkter som regeringen skickade in den 28 juni 2013 står det tre synpunkter under regionalt investeringsstöd, men man nämner inte alls kartan. Det är bland annat två kommuner som finns med som är tillväxtkommuner. Jag ifrågasätter inte att de kan ha behov. Men om man tittar kommunerna Umeå och Luleå, som är två stora tillväxtkommuner, kommer de att fortsätta att omfattas, om jag förstod det rätt. Om de nu har tagits bort är det en sak. Men de fanns med på en annan karta som jag såg tidigare. De är alltså borta därifrån? Det man har gjort är att man har frångått Luleå och Umeå tätorter. Jag vill veta: Kan man någonstans ta del av synpunkterna som regeringen skickat in? I så fall vill jag kunna ta del av dem från Näringsdepartementet. Det framgår här att man har sagt någonting. Men det finns inte med i det jag har kunnat läsa mig till. Vad är det mer man ska kunna hänvisa kommunerna till när det gäller stöden? De beskrivningar jag får från lokalpolitikerna och regionalpolitikerna är att det i dag saknas pengar för att kunna söka eftersom det är så begränsat bland annat på länsstyrelserna. Det vore bra om näringsministern kan utveckla den frågan.
Herr talman! Detta är en väldigt angelägen fråga. Den engagerar många lokala och regionala politiker och också en näringsminister som är centerpartist och jobbar med regional tillväxt i hela landet. Vi har lagt ned ett stort arbete på det regionalfondsprogram som jag presenterade för någon vecka sedan. Det handlar om 16 miljarder som går till bland annat riskkapital, innovationer, företagsutveckling och liknande. EU:s regionalfondsprogram som börjar 2014 och sträcker sig till 2020 är 16 miljarder som fördelas runt om i hela landet. För Örebro län som ligger i programmet Östra Mellansverige får man över 1,1 miljard till regional tillväxt. Här har programmet Östra Mellansverige valt att jobba med fyra tematiska mål. Man jobbar med att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. Man lägger 450 miljoner på detta. Man jobbar med små och medelstora företags konkurrenskraft. Där lägger man 340 miljoner. Det ska bland annat gå till riskkapital, möjligheter till kompetensförsörjning, livslångt lärande och att underlätta internationalisering. Man lägger också pengar på koldioxidsnål ekonomi. Det är 170 miljoner som ska användas till detta. Man lägger pengar på hållbara transporter och på att få bort flaskhalsar. Man jobbar med kollektivtrafik och liknande. Där lägger vi 170 miljoner kronor. De regionala programmen har tagits fram tillsammans av regeringen och regionerna. Det är väldigt viktigt att de kommer underifrån. Dessa medel går till att stärka företagande och regional utveckling. Utöver det finns det möjligheter i Europeiska unionen i de olika medlemsstaterna att ge ytterligare stöd. För det finns det regionalstödsriktlinjer. Som jag berättade i mitt interpellationssvar är möjligheterna för när man kan ge stöd kraftigt neddragna från kommissionen. Det har gjort att vi har lagt ned mycket tid på att få på plats en bra stödkarta som följer kommissionens förslag. Vi hade gärna önskat ett mer flexibelt synsätt från kommissionen. Det har vi framfört ett otal gånger både muntligt och skriftligt för att på det sättet stärka möjligheterna. Även för en riksdagsledamot från länet är det viktigt att informera lokala och regionala aktörer att det fortsättningsvis är möjligt att jobba med företagsstöd framför allt inom såddfinansiering och det som kallas för regionalt bidrag till företagsutveckling. Det gäller även utanför stödområdet. Vi har tittat på hur stödområdet ska se ut, och jag har beskrivit de olika kriterierna på framför allt gleshet. Men det måste också vara sammanhängande och angränsande till varandra. För de fem Norrlandslänen innebär det bland annat att vi har undantagit tätortsområden just för att kunna inkludera angränsande områden utanför dessa län. Där undantas de större tätorterna just för att kunna komma under befolkningstaket. Det har varit ett detaljrikt planeringsarbete för att inkludera så många som möjligt. Nu ligger vi 248 invånare under det befolkningstak som kommissionen har satt. Det är ganska nära taket. På det sättet har vi fått in så många kommuner som möjligt. För mig är det viktigt med regional tillväxt och möjlighet att ge sådana stöd. Därför har vi jobbat på att få det så bra som möjligt med en så stor bredd som möjligt.
Herr talman! Då var det precis som i den beskrivning som jag försökte göra av kommunerna att man hade kringgått själva tätorterna men att områdena runt omkring hade fått stöd. Så var det. Då är vi i varje fall överens om den bilden. Det är klart att kommunerna och regionen i Örebro län kommer att fortsätta att jobba med tillväxtfrågor, precis som de gör i dag. Det jag har försökt beskriva är att man är bekymrad över detta. Men tycker att det är en tråkig utveckling och att regeringen borde ha drivit på hårdare. Regeringen säger att det är kommissionen som fattat beslut och att man inte har kunnat göra någonting. Det väcker frågor om hur vi ska jobba vidare med dessa frågor på regional nivå men också på riksdagsnivå. Jag tycker att det är viktigt att belysa den situation vi har haft i Örebro län. De diskussioner vi haft om industrin tas upp senare i debatten om Börje Vestlunds interpellation. Det handlar om en viktig tillväxtfaktor i Sverige som står för en stor export. Om mindre företag ska expandera i kommunen och bygga fastigheter kommer det att vara svårt att kunna investera. Det vi behöver i kommunerna är nya investeringar. Men då måste de också kunna få möjlighet att få stödet som vi har pratat och debatterat om. Jag kommer att fortsätta att bevaka den frågan.
Herr talman! Det är viktigt att sätta saker och ting i sitt sammanhang. Statistiken från Örebro län visar att inget regionalt företagsstöd eller investeringsstöd har beviljats i de två kommuner som tas upp i interpellationen sedan 2006, det vill säga Ljusnarsberg och Hällefors. Inget regionalt investeringsstöd har beviljats eller använts där. Under 2012 och 2013 har inget regionalt investeringsstöd beviljats oavsett kommun. Trots att man har haft möjligheten att ge detta har man inte använt den möjligheten. I stället har man använt de andra två verktygen som fortfarande är möjliga att använda även utanför stödområdet, det vill säga såddfinansiering och regionalt bidrag till företagsutveckling. Det kan man använda i hela Sverige oavsett om man tillhör stödområdet eller inte. Utöver de två verktyg som fortfarande är kvar för dessa kommuner finns regionalfondsprogrammet, landsbygdsprogrammet och socialfonden. De uppgår tillsammans till satsningar på lite drygt 60 miljarder fram till 2020. Man ska jobba med innovation, grön omställning, små företags möjligheter till tillväxt men också bredband och service. Det är en bredd för att stärka tillväxt och konkurrenskraft i Örebro län och dess kommuner, i Norrland men också i Skåne. Det är i den delen jag tror att vi kan skapa fler företag och därmed också fler jobb. Det här är en viktig del i detta, med de regionalstödsriktlinjer som vi har talat om, men det är inte hela bilden. Vi har en rad olika verktyg i vår portfölj som vi kommer att fortsätta att jobba med och som kommunerna i Örebro län kan fortsätta att nyttja.